Herr talman! Herr Nordberg säger att de flesta av dessa reservationer är okynnesreservationer, och så hänvisar han till utredningen som är tillsatt. Jag har här framför mig utredningsdirektiven, och jag skall citera några rader ur dem: ”Arbetsmarknadsministern erinrar inledningsvis om att arbetstagarna gett till känna ett fortsatt intresse av att ta ut en del av standardhöjningen i form av ökad fritid.” Jag noterar att man ändå måste ha känt — och känner — trycket från opinionen som har blivit mycket stark. Den har blivit så pass stark på senare år att man inte längre kan komma undan utan snabbt måste tillsätta en utredning och hänvisa till den. Det är naturligtvis ett mycket bekvämt sätt att komma ifrån frågorna i dagsläget. Sedan berörde också herr Nordberg kostnaderna. Jag skall inte gå in på någon prioritering. Vi har inte använt det uttrycket. Jag kan bara säga i detta sammanhang att när det gäller dels förkortning av arbetstiden, dels förlängning av semestern kräver vi att dessa frågor sätts in i en kortsiktig planering för arbetarrörelsen. Jag skall något beröra kostnadsfrågorna. Tidigare nämnde jag att förhållandena inom arbetslivet i dag på grund av den högt uppskruvade arbetstakten är så svåra att man måste vidta särskilda kraftåtgärder för att motverka dessa svårigheter. Annars blir det mycket starka negativa effekter. Följden blir att fler människor kommer att slås ut ur arbetsmarknaden i förtid. Allt fler människor kommer att drabbas av psykiska störningar och utsättas för olyckstillbud. Dessa negativa effekter och följdverkningar kommer att kosta mycket pengar, betydligt mer än vad genomförandet av en femte semestervecka skulle kosta. Vem är det då som får ta det ekonomiska ansvaret? Jo, det blir självfallet stat, kommuner och landsting som får ta hand om offren för kapitalismens rovdrift. Räkningen får skattebetalarna stå för. Det blir de som till äventyrs ännu härdar ut på arbetsplatserna som får betala den räkningen. Kapitalisterna, de som i sin jakt på profit hänsynslöst utnyttjat arbetskraften och gjort stora vinster, de slipper mer eller mindre helt undan. Det är en utveckling som vi inte kan acceptera. Ett omedelbart genomförande av den femte semesterveckan skulle kunna motverka den negativa utvecklingen på arbetsplatserna och förbättra läget för löntagarna. Jag vill fråga herr Nordberg om han inte anser att ett snabbt genomförande av den femte semesterveckan skulle vara till stor fördel för arbetarna. Sedan bara några ord om slopandet av åtta dagars kvalifikationskrav. Vi anser att någon utredning inte behövs i det här fallet. Vi anser att regeringen har alla möjligheter att dels utnyttja den expertis som står till regeringens förfogande, dels utnyttja den expertis och sakkunskap som är knuten till fackförbunden. Det borde väl ändock vara möjligt att under så gynnsamma förhållanden snabbt utarbeta en lagtext som utgår ifrån att man skall ge varje deltidsarbetande rätt till semester i förhållande till arbetad tid. Jag är helt övertygad om att finns viljan föreligger det inte något sakligt skäl eller hinder för en snabb lagändring. Men vad det tydligen handlar om är att man vill skjuta hela frågan in i en obestämd framtid. Jag ställde också frågan tidigare: När kommer denna lämpliga tidpunkt som det har hänvisats till? Jag fick inget svar på den frågan. Under förhalningstiden kommer självfallet hundratusentals deltidsanställda att vara mer eller mindre berövade rätten till betald semester och nödvändig rekreation. För övrigt växer antalet deltidsanställda för varje år, och därmed blir det allt fler människor som kommer att vara i avsaknad av betald semester.

Herr talman! Till herr Nordberg vill jag säga att den centermotion som åberopades när det gällde fyradagarsvecka var en enskild motion. Den avstyrktes av ett enhälligt utskott, alltså även av centerns representanter. I vårt särskilda yttrande har vi velat understryka hur viktigt vi anser det vara från familjesynpunkt med en kortare arbetsdag i motsats till fyradagarsvecka. Herr Nordberg frågar var centern står när det gäller den femte semesterveckan. Det är förvånande att herr Nordberg ställer den frågan. Centerns ledamöter står enhälligt bakom utskottsbetänkandet, och jag har även yrkat bifall till utskottets hemställan. Vi har i betänkandet uttalat att det råder delade meningar ute bland allmänheten om denna sak, och det tror jag inte att herr Nordberg heller kan komma ifrån. Men vi har som sagt ställt oss bakom detta betänkande, och därmed bör herr Nordbergs fråga vara besvarad. Vår inställning borde för övrigt ha stått klar för herr Nordberg i och med att vi inte avgivit någon reservation.

Herr talman! Nej, herr Nordberg, det var inte så att jag tog åt mig av uttrycket okynnesreservationer. Däremot kände jag mig ganska förolämpad helt enkelt därför att när vi ställer dels kravet på den femte semesterveckan, dels kravet på ändrade kvalifikationsgränser för deltidsarbetande, så gör vi det i full överensstämmelse med en mycket, mycket stark opinion ute på arbetsplatserna, i fackföreningsrörelsen. Jag konstaterar alltså med beklagande att herr Nordberg inte vill vara med om att genomföra en femte semestervecka så snart som möjligt.

Herr talman! Herr Nordberg sade att om någon tar åt sig av påståendet om okynnesreservationer, så accepterar vederbörande att det är okynnesreservationer. Eftersom jag inte tog åt mig godkänner alltså herr Nordberg att de arbetstidsreservationer jag talat för inte är några okynnesreservationer. Det erkänner ju herr Nordberg med den logik han här själv presterat. Det kvarstående intrycket av vad utskottets representant sagt är att det inte har givits något svar på de väsentliga frågor som arbetarna ute på arbetsplatserna ställer: När får vi kortare arbetstid? Finns det någon resonans för det kravet i riksdagen? De frågorna har det som sagt inte lämnats något svar på. Och vilka bedömningar kan ligga i botten där? Skall vi bara vänta på att de s.k. resurserna kommer att öka och att vi på den vägen skall få några små smulor i form av arbetstidsförkortning? Eller skall vi lita till att utvecklingen på arbetsmarknaden — med stressfaktorer, teknikens utveckling osv. — skall göra det möjligt för arbetarna att tillgodogöra sig en kortare arbetstid? Det är också frågor som vi inte har fått något svar på. Det skulle vara intressant om man efter denna debatt vill gå ut och förklara att man inte har några åsikter om detta och att de här frågorna inte har någon resonans hos de partier som står bakom majoriteten i utskottet.
Herr talman! Nej, herr Nordberg, jag har inte lyssnat dåligt, och jag har läst betänkandet. Jag vill nu bara återknyta till vad jag sade tidigare. Vi har inte begärt någon utredning. Vi anser att det inte behövs någon utredning för att besluta om en femte semestervecka. Och än mindre anser vi det behövas någon utredning för att ändra kvalifikationsgränserna när det gäller semestern för de deltidsanställda. Men vad är det herr Nordberg gör? Jo, han springer bakom denna utredning för att ytterligare förhala hela frågan. Det är vad det här handlar om. Vi har i dag 3 miljoner människor ute på arbetsmarknaden som väntar på besked. De vill ha det beskedet i dag. Och vi menar att vi bör kunna fatta beslut i dessa frågor i år. Vi skall inte skjuta på dem till en obestämd framtid och bara gång på gång hänvisa till pågående utredningar.

Herr talman! Herr Nordberg refererar till att arbetarna har sagt sitt. Jag skulle då vilja säga att får man i sin hand ett frågeformulär där man har att välja endera av kortare arbetstid och en femte semestervecka, så svarar man på den konkreta frågan, och den frågan gäller då inte om man vill ha bådadera — det skall man observera. Detta är en frågeteknik som används i många enkäter. Det är alltså inget argument mot förkortad arbetstid. Nu är det ju så att många arbetare, lokala fackföreningar och även fackförbund har sagt att vi skall ha kortare arbetstid. Därmed tycker jag att det är sagt. Vi bedömer detta på olika sätt. På samma sätt som LO gör en bedömning vid avtalsuppgörelsen och arbetarna på det lokala planet sedan en annan när de tar ut mer pengar, på samma sätt har vi kanske olika bedömningar på denna punkt.
Herr talman! Herr Nordberg anklagade förut mig för att varken ha lyssnat eller läst tillräckligt. Men jag tror att jag nu med fog kan säga att herr Nordberg inte har lyssnat på vad jag har sagt tidigare i dag i kammaren. Jag har nämligen inte sagt att man skulle överlåta åt någon minister att fatta beslut om lagtexten i dessa frågor. Jag erinrade om att vi inte behöver utreda denna fråga. Jag sade att det finns så sakkunniga personer både inom regeringen och knutna till regeringen och att det finns — det underströk jag — så kunnigt folk i fackförbunden och inom LO, att det borde vara möjligt att snabbt få till stånd en lagtext i dessa frågor att förelägga årets riksdag. Det är vad jag har sagt. Jag har alltså inte föreslagit att avgörandet av denna fråga skulle överlämnas till någon enskild person.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 11 behandlas en del motioner angående vissa medicinska specialiteter. Jag skall bara helt kort beröra motionen 1328 av fru Frenkel och mig själv, en motion som tar upp frågan om ökad specialistutbildning inom reumatologin. De reumatiska sjukdomarna är onekligen den största fysiska folksjukdomen i vårt land. Enligt statistik gör reumatikerna för sina reumatiska besvär minst en miljon läkarbesök om året. En betydande del av dem har behov av sjukhusvård, och för många innebär sjukdomsförloppet invalidisering av olika grader. Om man räknar med att ca en kvarts miljon människor har någon form av reumatiska besvär är det klart att med nuvarande resurser kan alla dessa inte få den specialistvård som skulle vara behövlig. Enligt socialstyrelsens anvisningar 1970 för planering av den reumato logiska vården skall vid samtliga regionsjukhus inrättas speciella reumatologiska kliniker. På länsplanet skall behovet av reumatologisk specialkunskap tillgodoses inom invärtesmedicinska kliniken. Det är därför viktigt med en utbyggnad också av den öppna vården inom ramen för den verksamhet som bedrivs inom medicinska kliniken. Det är också viktigt att behandlingsresurserna vid universitetssjukhusen förstärks. Klinikerna vid regionsjukhusen skall också medverka till vidareutbildningen av läkare inom specialiteten reumatologi. De skall vidare bedriva forskning och sprida information om de olika behandlingsmetoder som man kan komma fram till i sin forskningsverksamhet. När det gäller utbyggnaden av den reumatologiska vården på länsplanet föreslås att vid centrallasaretten inrättas reumatologiska enheter vid medicinska kliniken.

— — — Vid samtliga länssjukhus bör finnas företrädare för reumatologi.” Det borde stå klart att specialistkompetens krävs för den läkare som skall vara ansvarig för den reumatiska vården också på länssjukhusen, särskilt om man vid lasarettet skall bedriva en mera avancerad verksamhet på det reumatologiska området. En del landsting har redan inrättat dylika avdelningar och andra landsting planerar att göra det. Men tillgången på läkare med specialistkompetens har varit och är fortfarande begränsad. Undervisningskliniker finns vid Karolinska sjukhuset samt vid Lunds och Umeå lasarett, medan Uppsala, Göteborg och Linköping ännu saknar sådana kliniker. Den reumatologiska klinik som är planerad vid det stora regionsjukhuset i Uppsala — Akademiska sjukhuset — beräknas inte komma till stånd förrän 1976. Då är det naturligtvis små möjligheter att där för närvarande bedriva någon specialistutbildning i reumatologi. När landstingen alltmera är i färd med att inrätta reumatologiska enheter vid de medicinska klinikerna ökar naturligtvis efterfrågan på specialistutbildade överläkare. Som vi också framhållit i motionen är utbildningen inom detta område för närvarande mindre tillfredsställande. Utskottet säger att en utbyggnad av överläkartjänsterna för huvudsakligen reumatologi vid medicinkliniker fortgår. Det innebär att även efterfrågan på specialister kommer att öka. I en reservation till utskottets betänkande framhålls: ”Mot bakgrund av att ca 250 000 personer i landet beräknas ha någon form av reumatism är det angeläget att möjligheterna till specialistutbildning och sidoutbildning i reumatologi för läkare snabbt ökas” — detta för att tillgodose det behov som här föreligger. I reservationen görs också vissa påpekanden om hur man provisoriskt under en övergångstid skulle kunna ordna denna vidareutbildning. Herr talman! Det torde vara ganska klart att på detta område finns en hel del ytterligare att göra. I motionen har vi velat peka på att det är nödvändigt att öka utbildningen av specialister på det reumatologiska området. Det är bakgrunden till motionen och även till den reservation som är fogad till socialutskottets betänkande, och jag ber att få yrka bifall till den reservationen.
Herr talman! Herr Jonsson i Mora har haft vänligheten att citera vad utskottet skrivit, och jag kan därför nöja mig med att understryka vad utskottet sagt. I sak finns det inte några meningsskiljaktigheter mellan å ena sidan reservanten och motionärerna och å andra sidan utskottsmajoriteten. Förhållandet är bara det att våra sjukvårdsresurser inte räcker till allt vad vi önskar göra, och då måste vissa områden prioriteras. Till de områden som prioriteras hör bl.a. reumatikervården. I år har t.ex. socialstyrelsen gett förtur till fem överläkartjänster. Jag hade gärna sett att vi kunnat få tio, tjugo eller tjugofem sådana tjänster. Men våra resurser är ju inte outtömliga, och det är detta som gör att socialstyrelsen inte har kunnat gå längre än den gjort. Reumatikerna har en besvärlig situation, och jag är den förste att vilja vara med och hjälpa dem. Men jag är helt övertygad om att man inte kan hjälpa dem genom att uttrycka fromma förhoppningar i en riksdagsreservation, utan vi måste ha tillgång till läkare för att kunna lösa denna fråga. Under dessa förhållanden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna pekade på vad vi ansett vara det väsentliga i denna fråga, nämligen att vi måste få en bättre tillgång till läkare för att det skall bli möjligt för landstingen att bygga ut denna verksamhet. Herr Karlsson är tydligen helt överens med oss om att det är på den sidan vi för närvarande har de största bristerna. Vi har framhållit att staten har ett stort ansvar när det gäller att medverka till att vi får bättre resurser för att utbilda läkare inom denna specialitet. Kan man lösa utbildningsfrågan och få fler läkare med specialistkompetens blir det också möjligt för fler landsting än det fåtal som hittills kunnat göra det att inrätta reumatologiska avdelningar vid sina medicinska kliniker. Jag tror att vi i detta fall har samma ambitioner, men vi har kanske sett frågan på litet olika sätt. Motionärerna har velat peka på att det är på utbildningssidan som det finns brister och att det där måste göras någonting.
Herr talman! Inte ens när det gäller dessa synpunkter skiljer det någonting mellan herr Jonsson i Mora och utskottsmajoriteten. Jag vill poängtera att det under de senaste åren har skett en mycket stark utbyggnad av läkarutbildningen. Men man utbildar ju inte färdiga reumatologer på en enda gång, utan det tar tid innan dessa specialister blir användbara som överläkare. Det förhållandet att man inte utan vidare kan framtvinga en lösning har gjort att utskottet inte kunnat göra mer än att säga att det är önskvärt att vi får fram flera överläkare. Vi kan emellertid inte tillmötesgå detta önskemål just nu. Jag vidhåller därför mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna sade med all rätt att det tar en viss tid att utbilda specialister. Det gör det också på detta område. Det tar några år. Därför förefaller det oss än mer angeläget att man verkligen ägnar sig åt utbildningsfrågan, så att inte de landsting som söker läkare med utbildning inom reumatologin måste i onödan vänta på att få tillgång till specialister.

talman! I går kväll avslutades i TV TRU-serien ”Att se det andra hör”. Såväl i det här avslutande programmet som i de tidigare avsnitten av serien har framgått, vilken alldeles speciell situation de döva befinner sig i när det gäller vardagslivet lika väl som kulturella upplevelser, möjligheter att skaffa sig körkortsutbildning och annat. I den efterföljande frågestunden med utbildningsminister Zachrisson framhöll denne också att åtgärder för de döva står högt i angelägenhetsgrad bland allt det som krävs för att åstadkomma förändringar till det bättre för olika handikappgrupper. I likhet med i fjol, då det också från vpk-håll framställdes förslag om särskilda åtgärder till stöd för de döva, redovisar socialutskottet i årets betänkande vad som görs för att på ett tidigt stadium upptäcka hörselskador och dövhet hos barn. Utskottet hänvisar även till att hörselskadade kostnadsfritt kan få hörapparater och att sjukvårdshuvudmännen svarar för statsunderstödd verksamhet med tolkar åt döva. Vidare hänvisas till att handikapputredningen också skall behandla de särskilda problemen för döva och hörselskadade. Alla dessa åtgärder är vi motionärer väl medvetna om. Men den som haft möjlighet att följa den nämnda TV-serien har säkert klart för sig att det inte är möjligt att stanna vid detta, om man menar allvar med att det nu skall sättas in effektiva åtgärder för att komma till rätta med dessa människors särskilda problem. Därför är det otillfredsställande att utskottet inte funnit anledning att stödja tanken på en översyn av de dövas situation i stort. Alltmer talar ju för att en utredning och en kartläggning är påkallad. Efter en sådan utredning, där de döva naturligtvis skall vara representerade genom sina organisationer, skulle en ändamålsenlig samordning av samhällets olika insatser på det här området kunna komma till stånd. Vi har i vår motion angivit att denna utredning bör utmynna i en omsorgslag för de döva Enligt uppgift är De dövas förening inte anhängare av en sådan lag. Att vi ändå för fram den tanken även i år beror på att vi fortfarande menar, att en omsorgslag skulle innebära att samhället fick ett ansvar för verksamheten på det här området, att de döva själva får något att ta fasta på och att exempelvis föräldrar till döva barn bättre än vad som framgått av den nämnda TV-serien vågar resa krav på åtgärder. Om det är ordet omsorgslag som man av någon anledning finner mindre tilltalande, så går det säkert att finna en annan benämning. Vi använder det ordet för att få fram att det behövs någonting i stil med den för något år sedan antagna omsorgslagen för psykiskt utvecklingsstörda. Och att den lagen behövdes, har ju utvecklingen senare visat. Även om det fortfarande inte är helt välbeställt på den kanten heller, finns det nu ändå ett uttalat samhälleligt ansvar för verksamheten. I en liknande lag för de döva skulle fastslås exempelvis samhällets direkta ansvar för de dövas utbildning, med allt som där speciellt krävs för dem som aldrig haft normala möjligheter till muntlig kontakt med omgivningen. Där måste också fastslås andra åtgärder i syfte att förbättra de dövas möjligheter till kommunikation. Dit hör frågan om vidgad användning av teckenspråket, som ger de döva tillgång till information, kultur och mänskliga kontakter. Dit hör också kravet på fler textsatta TV-program. Alla som ägnat sig något åt de här frågorna är överens om att de dövas problem ytterst bottnar i bristande språkförståelse, i ett begränsat ordförråd och därmed mindre kunskaper, i synnerhet om abstrakta begrepp. När sådana faktorer sedan får följa med i de dövas utveckling upp i 20-årsåldern, blir det svårt för dem att få ut något av aldrig så omfattande kulturella insatser. Åtgärderna måste alltså sättas in tidigare. En omsorgslag av det slag vi förespråkar skulle betyda ett totalansvar från samhällets sida över alla dessa avsnitt. En sådan lag skulle kanske i framtiden inte behöva omfatta vuxna döva, eftersom samhället då haft det här totalansvaret och den döve därigenom har fått möjlighet att undgå den isolering som i dag är alltför många dövas lott. Men först och främst behöver alltså hela frågan kartläggas. I det syftet har jag i socialutskottet reserverat mig till förmån för förslaget om en skyndsam utredning och därefter förslag om åtgärder till stöd för personer med dövhet som handikapp. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Socialutskottet har i här föreliggande betänkande även behandlat min motion nr 440, som syftar till att myndigheter och skolor skall ta hänsyn till de färgblindas situation. Jag tror jag kan konstatera att utskottet har ägnat motionen mycket förströdd uppmärksamhet. Det kan i och för sig vara ganska förståeligt. Färgblindhet är ett handikapp som i regel saknar dramatik. Vanligen leder det bara till förtretligheter och smått genanta situationer. För den färgblinde är det dock inte alltid så betydelselöst. Skolpojken, som blir hånad därför att han ritat en grön häst, förstår inte vad han gjort för fel. Bilföraren, som skall läsa trafiksäkerhetsverkets karta över hastigheterna på våra vägar, har ingen nytta av kartan därför att hastigheterna är markerade med färger som den färgblinde inte kan skilja åt. Många har svårt att läsa en text som tryckts på färgat papper av viss kulör. Exemplen kan mångfaldigas, men det får räcka med dessa. Alla dessa situationer är onödiga, ty de bygger på okunnighet. Skolpojken kan visserligen inte lära sig att skilja på rött och grönt, men läraren borde åtminstone få lära sig att det finns färgblinda människor. Allmänna förlaget borde självklart ge sina informationer till allmänheten med sådan utformning att alla kan tyda dem. Men genom att man kostar på en trycksak litet extra med färg gör man den faktiskt oläslig för en inte obetydlig del av dem man vänder sig till. Utskottet har i sitt betänkande erinrat om att inom skolhälsovården undersöks om barnen är färgblinda sedan de nått en sådan ålder att färgseendet har utvecklats. Jag ifrågasätter dock om skolhälsovården ute i de enskilda kommunerna fungerar på det sätt som utskottet säger. Fungerar den inte på det sätt som utskottet säger, är ju detta argument mot ett tillstyrkande av motionen ett slag i luften. Utskottet anser det självklart att lärarna beaktar de särskilda problem som finns för barn som visat sig ha defekt färgsinne. Jag vill fråga om detta nu är så självklart. Jag talade för en tid sedan med en lärare, som bara för två år sedan hade utexaminerats från en lärarhögskola. Hon påstod att under hela hennes utbildningstid hade inte ett enda ord nämnts om att vissa elever kan ha svårigheter till följd av färgblindhet. Min motion nr 440 skiljer sig från den vanliga motionsmodellen. Den begär varken ökade anslag eller en utredning. Varken det ena eller det andra behövs. Motionen går bara ut på att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att åtgärder vidtas i syfte att myndigheter, institutioner och skolor uppmärksammar de speciella hänsyn som måste tas genom förekomsten av färgblindhet hos ganska många människor i vårt land. Tyvärr behövs en sådan påminnelse därför att myndigheter, skolor och andra institutioner ännu inte har funnit detta lika självklart som socialutskottet tydligen har gjort. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till motionen 440.

Herr talman! Vi är säkert alla överens om att de döva som grupp har en speciell situation jämfört med andra grupper handikappade. Eftersom dövheten främst yttrar sig som ett språkligt handikapp, har samhällets insatser i första hand satts in i skola och undervisning. För att underlätta de dövas situation har utbyggnad också skett på andra områden, bl.a. när det gäller tekniska hjälpmedel och tolkhjälp som genomfördes fr.o.m. 1968. De döva har svårigheter att få kontakt och information, och detta präglar deras tillvaro. Trots en yttre integrering — de allra flesta döva arbetar på den öppna marknaden — är de isolerade från de hörandes värld. Informationssvårigheter och språkhandikapp gör att de lätt kommer utanför gemenskapen bland de hörande. Jag skulle vilja säga att de problem man tagit upp i den motion fru Marklund talat om är väsentliga. Vi behandlade ju en likartad motion föregående år, och jag skall därför inte upprepa den redogörelse utskottet då lämnade för olika åtgärder som vidtagits från samhällets sida till stöd för döva och hörselskadade. Utskottet nämnde barnhälsovården, den allmänna förskolan, grundskoleundervisningen, specialskolor, tekniska hjälpmedel och tolkhjälp. Men vad var det som gjorde att vi från utskottets sida inte ansåg oss kunna biträda motionen, vilket inte heller riksdagen gjorde? Både i årets motion och i motionen från 1973 talar man om att man vill ha en utredning som utmynnar i en omsorgslag. Ifrån Sveriges dövas riksförbund har man så sent som för några dagar sedan förklarat att man inte är intresserad av en omsorgslag, och då anser utskottets majoritet att det inte kan vara riktigt att utarbeta en sådan lag. Både i fjol och i år har vi i betänkandet påpekat att vi fått kommunala handikappråd, länshandikappråd och statens handikappråd. I dessa råd kan man ta upp problem som gäller de döva. Dessutom är det, fru Marklund, kommunerna som i dag har ansvaret för de handikappade. Det har de fått genom tillägget i socialhjälpslagen år 1968, där det också sägs ifrån att kommunerna skall bedriva en uppsökande verksamhet. Fru Marklund nämnde också att om det var ordet omsorgslag som utskottet reagerade emot, kunde hon tänka sig någonting annat. Men vad utskottet haft att diskutera och yttra sig över har naturligtvis varit den motion vi har haft att behandla. Fru Marklund nämnde att det finns ett behov av fler textade program i TV, och det är vi väl överens om. Låt mig nämna att sedan november 1972 finns en arbetsgrupp inom Sveriges Radio som arbetar med problemen för den publikgrupp som är döv eller hörselskadad. Man försöker få fram en teknisk lösning som innebär att endast särskilt utrustade mottagare återger texten, medan andra inte gör det. Det skulle innebära att bara den som har behov av textade program får denna service. Man har för avsikt att starta en försöksverksamhet till hösten. När vi diskuterat denna motion i utskottet har vi alltså kommit fram till att vi även i år vill avstyrka den, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. När det gäller herr Rasks motion om de färgblindas problem är det inte alls så att vi har ägnat motionen en förströdd uppmärksamhet. Tvärtom! Till detta kommer att vi behandlat en liknande motion föregående år, så det finns inget tvivel om att vi verkligen har satt oss in i de färgblindas problem. Men jag tycker att de exempel herr Rask själv tog upp gäller också någonting annat, nämligen attityden till de handikappade. Jag tänker på herr Rasks exempel om skolpojken som hade svårt att skilja på olika färger. Utskottet har skrivit att detta i hög grad är ett informationsproblem, precis som när det gäller de flesta grupper av handikappade. Vi tycker att det är självklart att man ägnar dessa frågor uppmärksamhet i skolan, liksom att statliga och kommunala myndigheter i sin verksamhet beaktar de särskilda svårigheter som kan finnas hos personer som inte har ett normalt färgseende.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
Herr talman! Fru Skantz” anförande belyser på ett utmärkt sätt att vi i utskottet inte har några delade meningar om att det har vidtagits åtgärder och planeras åtgärder för att förbättra de dövas situation. Att vi ändå har hamnat i det läget att fru Skantz talar för majoriteten och jag för en reservation har att göra med att man från motionärernas sida vill ha en totalbild av situationen, ett samlat grepp över vilka insatser som ytterligare kan erfordras och en mening om hur de hittills vidtagna åtgärderna kan samordnas. En sådan total översyn kan jag inte tänka mig att den berörda handikapporganisationen kan ha någonting emot. Tvärtom, i varje fall så långt jag har kunnat utröna. Nu säger fru Skantz att man i utskottet inte har kunnat tillstyrka motionen därför att vi i texten anför att en utredning bör utmynna i en omsorgslag. Men i vårt yrkande begär vi bara en skyndsam utredning och förslag om åtgärder till stöd för personer med dövhet som handikapp. Det TV-program som jag tidigare har hänvisat till liksom den kampanj som nu pågår genom handikapprörelsen — Ett samhälle för alla — åskådliggör väldigt bra att de döva själva anser att vissa delar av deras situation inte är tillräckligt belysta från samhällets sida. Därför bör en sådan utredning vara angelägen. Om den sedan utmynnar i en omsorgslag eller i ett beslut om samhällets totala ansvar för verksamheten, det kan väl vara mindre viktigt.
Herr talman! Fru Skantz säger att utskottet har behandlat min motion mycket seriöst. Jag ifrågasätter det fortfarande efter hennes senaste inlägg. Visserligen är det sant att motionen är densamma som förra året, men utskottets betänkande är också ungefär detsamma. Man talar där om självklarheter och man hänvisar till statens handikappråd, länshandikappråd och kommunala handikappråd och säger att dessa råd skulle vara fora för ett meningsutbyte mellan enskilda människor och institutioner etc. Men, fru Skantz, om det inte förekommer något sådant meningsutbyte som utskottet åberopar, existerar ju inte längre några självklarheter i det här fallet. Det är från de utgångspunkterna som jag vill påstå att utskottet har ägnat frågan förströdd uppmärksamhet. Får jag sedan tillägga att detta i sig självt inte är en liten fråga. Man säger på sakkunnigt håll att 7 å 8 procent av den manliga befolkningen i Sverige är drabbade av färgblindhet. Det skulle statistiskt innebära att det i denna kammare finns ett tjugotal manliga ledamöter som är färgblinda. Därför är problemet kanske — kanske, säger jag — något större än vad socialutskottet har gjort det till i sitt betänkande.
Herr talman! Till herr Rask skulle jag vilja säga att det är väl inte så märkligt att utskottet har avgivit nästan samma betänkande i år som i fjol, eftersom motionen är densamma. Vi har från utskottets sida inte funnit någon anledning att ändra uppfattning. Och utskottet har aldrig sagt att detta är en liten fråga, utan vi är medvetna om frågans vidd. Men när det gäller de kommunala handikappråden — för att nämna dem — så har man ju där en direkt anknytning till skolan på orten. Då är det väl rätt naturligt att man där tar upp dessa frågor, i all synnerhet som det finns representanter från skolstyrelsen i det kommunala rådet — på samma sätt som det i statens handikappråd sitter företrädare för skolöverstyrelsen med vilken man kan ta upp sådana här frågor till diskussion. Till fru Marklund skulle jag vilja säga att man i Sveriges dövas riksförbund naturligtvis är angelägen om att de dövas problem beaktas. Handikapputredningen, som har arbetat sedan 1965 och lämnat sex olika betänkanden, har i sina olika förslag tagit hänsyn till alla grupper av handikappade och givetvis då också de döva. Handikapputredningen behandlar just nu frågor om hur handikappade lättare skall kunna ta del av kulturell verksamhet. Det är då naturligt att de dövas problem kommer att ägnas stor uppmärksamhet. Vi vet ju att de har stora problem i detta sammanhang. Det är inte bara textade TV-program utan också en rad andra frågor som kommer att behandlas. Det är visserligen riktigt att det inte i motionens kläm nämns något om en utredning som skall resultera i en omsorgslag för de döva, men i den motion som fru Marklund talar för framförs krav härpå, och det är en av anledningarna till att utskottet inte har ansett sig kunna tillstyrka motionen.

Herr talman! Dagens riksdagsdebatter har i varje fall i inledningsskedet i stor utsträckning kommit att handla om integritetsfrågor. Även det ärende vi nu har att ta ställning till, förslaget till inkassolag, handlar om ett utökat skydd för människors personliga integritet. Inkassolagen kan sägas utgöra det tredje ledet i en serie riksdagsbeslut som har fattats under senare tid för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Det första viktiga ledet var datalagen, som riksdagen fattade beslut om förra året och som vi också har diskuterat här i dag. Det andra ledet var förslaget till kreditupplysningslag, som riksdagen i år har tagit ställning till. Nu följer alltså det tredje ledet, nämligen ett förslag till inkassolag. Alla dessa lagar kommer att träda i kraft den 1 juli innevarande år. Man kan alltså säga att det från halvårsskiftet har skapats ett väsentligt stärkt skydd för den personliga integriteten. Herr talman! Jag tänker inte gå in på några detaljer i förslaget till Nr 61 inkassolag, utan vill bara konstatera att der till hästan 100 procent bygger Torsdagen den på det förslag som vi utarbetade i kreditupplysningsutredningen. Den 18 april 1974 enda ändring som utskottet har gjort i förhållande till propositionen 552 gäller tidpunkten för lagens ikraftträdande. I kreditupplysningsutred Förslag till inkassoningen strävade vi efter att alla de tre lagarna — datalagen, kreditupplyslag m.m. ningslagen och inkassolagen — skulle träda i kraft den 1 juli i år, medan det i propositionen föreslogs att inkassolagen skulle träda i kraft först den 1 januari 1975. Här har utskottet till viss del ändrat propositionens förslag, bl.a. på basis av en motion som jag och herr Polstam fört fram. Den ändringen innebär att inkassolagen till stor del träder i kraft den 1 juli innevarande år. Däremot har varken utskottet eller vi motionärer ansett det möjligt att låta den del av lagen som handlar om tillståndsgivningen träda i kraft förrän den 1 januari 1975. Det skulle inte ha varit möjligt för datainspektionen, som blir tillsynsmyndighet även på inkassosidan, att på den korta tid som är kvar fram till den 1 juli klara tillståndsärendena. Det är emellertid värdefullt att huvuddelen av lagen träder i kraft den 1 juli och att inkassoföretagen blir skyldiga att redan från halvårsskiftet följa de regler om god inkassosed som lagen drar upp riktlinjerna för. Det finns nämligen fortfarande ett antal mindre nogräknade inkassoföretag som använder minst sagt stötande inkassometoder. Min förhoppning är att man skall komma till rätta med dessa mycket stötande inkassometoder i och med att den nya lagen träder i kraft. Datainspektionen blir alltså tillsynsmyndighet, och den får från halvårsskiftet tre lagar att vara tillsynsmyndighet och övervakningsmyndighet för, nämligen datalagen, kreditupplysningslagen och — som sagt — inkassolagen. Det kommer givetvis att innebära en stor arbetsbelastning för inspektionen, inte minst i initialskedet, då man förutom övervakning och tillsyn även skall handlägga tillståndsärenden. Utskottet har i sin skrivning pekat på detta, och jag vill gärna citera utskottet på denna punkt: ”Utskottet är medvetet om att den sålunda föreslagna ändringen av tidpunkten för ikraftträdandet av viktiga delar av inkassolagen torde medföra krav på ökade insatser från datainspektionens sida. Utskottet utgår från att Kungl. Maj:t om så erfordras kommer att i möjlig mån söka medverka till att datainspektionen inte av bristande personella resurser hindras att fullgöra sin nya tillsynsfunktion på ett tillfredsställande sätt.” Herr talman! Jag vill starkt understryka denna del av utskottets skrivning. Det är nödvändigt att datainspektionen mycket snabbt får erforderliga personella resurser, så att man från början kan tillse att de nya lagar som vi nu har beslutat om, respektive skall besluta om, verkligen kommer att fungera från tidpunkten för ikraftträdandet.

Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till utskottets 87 hemställan.
Herr talman! Utskottet har i sak ingen annan uppfattning än herr Hugosson, även om jag vill understryka att det innebär något litet av ett vågspel av riksdagen att satsa på ett ikraftträdande av tillsynsdelen av inkassolagen redan den 1 juli i år. Beslutet betyder ju för datainspektionens del att man ytterligare späder på den anspänning som det innebär att fullt ut börja tillämpa såväl datalagen som kreditupplysningslagen vid halvårsskiftet. Å andra sidan — och det har varit det avgörande — har naturligtvis utskottet haft förståelse för det akuta saneringsbehov som fortfarande existerar inom inkassobranschen, även om det successivt har blivit bättre under den tid som kreditupplysningsutredningen varit sysselsatt med att utarbeta förslag till kreditupplysningslag och inkassolag. Tidigareläggningen av lagens ikraftträdande ställer självfallet krav, som herr Hugosson har påpekat, på att datainspektionen snabbt tillförs personella resurser för att klara av det hela. Utskottet har också varit medvetet om detta och har skrivit om det i sitt betänkande, vilket även herr Hugosson har citerat. Detta uttalande från utskottet bör vara en god grund att stå på för datainspektionen när den nu skall bege sig över till Kungl. Maj:ts kansli och be om ekonomiska resurser för att kunna fullfölja riksdagsbeslutet i detta avseende. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 17.

Herr talman! I motionen 539 har jag tillsammans med några kamrater hemställt att riksdagen skulle besluta uppdra åt Kungl. Maj:t att genom industriverkets försorg företa en branschutredning för byggnadsoch anläggningsindustrin. Det är onekligen på det sättet att denna bransch har betydande problem att brottas med. Byggnadsindustrin är som bekant en nyckelindustri, och den drabbas ganska hårt vid de svängningar i konjunkturerna som förekommer. Det sker också en ständig strukturrationalisering. Även en del andra faktorer har medfört och medför att stora problem uppstår inte minst för de små och medelstora företagen inom branschen. Jag tror därför att det skulle vara av stort värde för dessa företagare om en sådan utredning kunde verkställas och problemen därigenom kunde klarläggas. Vid sin behandling av motionen har utskottet funnit att en sådan utredning som åsyftas i motionen skulle vara av stort intresse och betydelse för utvecklingen inom branschen. Utskottet erinrar om att industridepartementet förra året tillsatte ett branschråd för byggsektorn med uppgift att bl.a. följa utvecklingen och ta lämpliga initiativ i här berörda frågor. Utskottet förutsätter att branschrådet kommer att aktivt verka för att så sker, och med anledning härav har utskottet inte funnit att någon åtgärd från riksdagens sida är erforderlig.

Herr talman! Utskottet är ju överens med herr Gustavsson i Ängelholm om att en sådan branschutredning för byggnadsoch anläggningsbranschen som begärs i motionen 539 är av stort värde för utvecklingen inom branschen. Som herr Gustavsson sade tillsatte också chefen för industridepartementet 1973 ett centralt branschråd för byggnadsverksamheten. I rådet ingår i första hand företrädare för de organisationer och departement som närmast är berörda av byggnadsverksamheten. Riktlinjerna för rådets verksamhet går ut på att rådet skall följa utvecklingen inom byggsektorn och bedöma den framtida utvecklingen. Rådet skall också ta initiativ till och samordna olika utredningsarbeten gällande byggbranschen. Jag vill vidare erinra om det nya verket, alltså statens industriverk, som har den väsentliga uppgiften att svara för branschinriktad utredningsverksamhet. Därigenom skapas ju ytterligare förutsättningar för en kontinuerlig sådan verksamhet inom olika industribranscher. Utskottet förutsätter att Kungl. Maj:t gör den begärda branschutredningen genom industriverket med den prioritering frågan kan få i sitt större sammanhang. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 18.

Fru talman! När det första förslaget om utflyttning av statliga verk och myndigheter lades fram framförde moderata samlingspartiet på en rad punkter en allvarlig kritik. Vår kritik gällde framför allt ärendets beredning, de bristfälliga analyserna av de av förslaget berörda statsfunktionerna, avsaknaden av underlag för en samhällsekonomisk bedömning av förslagets positiva och negativa konsekvenser och bristen på hänsynstagande till den berörda personalen. Önskemål om att decentralisera statlig verksamhet hade däremot sedan länge framförts från vår sida. I vårt partiprogram heter det att den önskvärda decentraliseringen av statlig verksamhet bör åstadkommas genom en decentralisering av beslut, inte av myndigheter, och av funktioner, inte av institutioner. Tillvägagångssättet vid det första utlokaliseringsbeslutet har ganska träffande liknats vid ett lotteri, där alla verks och myndigheters namn skrevs på lappar som lades i en låda och med en statssekreterare som fru Fortuna. Men trots våra starka betänkligheter mot formerna för utflyttningsbeslutet — och inte minst behandlingen av berörd personal — ville vi inte motsätta oss förslaget, därför att vi ansåg det angeläget att denna regionalpolitiska satsning kom i gång. Vårt ställningstagande skedde emellertid med det uttryckliga förbehållet att riksdagen biföll det förslag till riktlinjer för den fortsatta decentraliseringen som vi förordade.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 Då någon parlamentarisk utredning inte kom till stånd och då någon utvärdering av det första utflyttningsbeslutet inte skedde var det helt naturligt att vi sade nej till utflyttningsetapp 2. De negativa följderna av det sätt på vilket utlokaliseringen skedde började också bli alltmer uppenbara. Nu, tre år efter det första riksdagsbeslutet, kan det konstateras att Stockholmsregionen är ett utflyttningsområde och att tjänstemannaarbetslösheten har ökat kraftigt. I oktober 1971 utgjorde Stockholms läns andel av tjänstemannaarbetslösheten 16,3 procent. Två år senare hade andelen ökat till 28,1 procent. Framtidsutsikterna för länets arbetsmarknad är utomordentligt oroande. Medan antalet arbetstillfällen under åren 1965—1970 ökade med ca 50 000 i länet räknar man för hela 1970-talet med en maximal ökning om 4 000—5 000 jobb. Det kommer att bli svårt, särskilt för ungdomarna och kvinnorna, att finna sysselsättning. Vidare kan efter de tre åren konstateras att man i de i och för sig bristfälliga beräkningar av utflyttningens kostnader som presenterats vida underskattat dessa kostnader. Ett av många exempel har statens provningsanstalt levererat. Enligt de schabloner för driftskostnadsökningar som förelåg vid beslutet om etapp 2 borde dessa för provningsanstalten uppgå till ca 650 000 kronor årligen under ett par års tid. Vid detaljerade studier inom provningsanstalten har nu framkommit att en flyttning till Borås skulle medföra ca 14—15 miljoner kronor högre driftskostnader än vid en fortsatt förläggning i Stockholm. Ett annat konkret exempel återfinns i ett tjänsteutlåtande från hälsooch sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting, där man framhåller att därest statens bakteriologiska laboratorium flyttas till Umeå bör möjligheterna att förlägga ett nytt regionlaboratorium vid Huddinge sjukhus prövas. Eller, med andra ord, flyttas SBL måste likafullt en liknande verksamhet upprättas i Stockholm. En likartad dubblering av verksamheter kommer nog att bli ett faktum på många håll. Efter de tre åren kan också konstateras att utflyttningen medför stora personliga problem såväl för den utlokaliserade som för hans eller hennes familj. Det är inte för mycket sagt att tala om en personlig tragedi i många fall. Regeringens välvilliga löfte att de som vill stanna i Stockholm bara i undantagsfall skall tvingas flytta tycks inte hålla. Statens personalnämnd har stora svårigheter att placera dem som önskar stanna kvar. Av de ansökningar nämnden hittills har mottagit har ca 2 000 kommit från tjänstemän i de utflyttningsdrabbade verken. Av dessa har enligt uppgift inte mer än drygt 10 procent kunnat hjälpas till omplacering. Fru talman! I den reservation som är fogad till utskottets betänkande framhåller herr Nordgren och jag: ”Före genomförandet av en andra utlokaliseringsetapp bör därför effekterna av etapp I analyseras i fråga om både kostnader och konsekvenser i övrigt. Inte minst bör därvid beaktas det vikande befolkningsunderlaget i Stockholm. När resultatet av detta utredningsarbete föreligger får man ta ställning till om utlokaliseringsetapp 2 bör verkställas.” Detta är i huvudsak också kraven i motionen av herr Lidgard m.fl. Vi vidhåller att ett bättre resultat ur såväl regionalpolitisk som samhällsekonomisk synpunkt bör kunna åstadkommas genom en medveten politik, inriktad på att delegera och decentralisera arbetsuppgifter och funktioner vid olika centrala verk. De besparingar i förhållande till regeringens linje som därmed skulle kunna göras borde möjliggöra en mer aktiv näringspolitik och en mer förnuftig ekonomisk politik, ägnad att åstadkomma den regionalpolitiska balans som alla partier eftersträvar. Fru talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationen.

Fru talman! Det här är ett ärende som har diskuterats många gånger — senast i fjol, då en reservation om uppskov med beslutet, av ungefär samma lydelse som den nu aktuella, förelåg. Visserligen fanns också en ledamot från folkpartiet med på den reservationen, och i dag har ingen folkpartist skrivit på reservationen utan den har endast avgivits av ledamöter från moderata samlingspartiet. Det kanske inte är nödvändigt att jag upprepar vad jag sade 1973, eftersom jag inte kan tillföra debatten någonting nytt. Det är faktiskt ingen oartighet mot fru af Ugglas att jag inte bemöter allt hon sade. Jag är övertygad om att hon med sin ambition har läst in det här ärendet så att hon vet hur vi behandlade frågan i fjol. Låt mig dock understryka att jag inte tycker att hennes historieskrivning, där hon talar om lotteri o. d., stämmer med den behandling det här ärendet fått i utskott och kammare. Det är riktigt att moderata samlingspartiet redan vid första utlokaliseringen hade en mängd betänkligheter och reservationer. Men låt mig påpeka att beslutet om den första utlokaliseringen fattades med 298 röster mot 27. Redan då var det klart — det stod både i propositionen och i utskottsbetänkandet — att en ny utlokalisering skulle följa. Det kan vara sant att det råder stor arbetslöshet inom tjänstemannasektorn i Stockholm. Men då skall man också komma ihåg att tjänstemannasektorn i Stockholm är så mycket större än på någon annan ort i landet. När det gäller uppskovslinjen vill jag dock upprepa ett argument som jag framförde i fjol, och det är att det måste vara bättre att vara övertygad om att det blir en ny utlokalisering än att stå under utredning. Något av detta resonemang refereras på s. 3 i betänkandet. Det måste vara bättre för personal och för alla berörda att veta hur det kommer att bli så att man kan planera inför framtiden. Jag har vid tidigare tillfällen från denna talarstol understrukit att det naturligtvis uppstår personliga problem vid en flyttning. Det gör det om man flyttar från Norrland till Stockholm och t.o.m. om man kanske bara flyttar några mil inom det egna länet — det är alltid fråga om ett uppbrott. Jag tycker emellertid att statens personalnämnd försöker klara dessa problem på bästa möjliga sätt. Att man kanske inte har lyckats omplacera alla kan också bero på att många inte kan bestämma sig och inte tar erbjudna jobb, enligt vad vi har fått oss föredraget i utskottet vid fjolårets behandling av ärendet. Min uppfattning är att ett uppskov skulle vara till nackdel för personalen. Då vet man inte om man blir utflyttad eller inte. Ett beslut nu är bättre än en lång ovisshet. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag uppskattar herr Fagerlunds vänliga förmodan att jag har läst fjolårets debattprotokoll. Det har jag mycket riktigt gjort, men jag tyckte att de moderata argumenten var väl värda att upprepa. Jag skall inte heller förlänga debatten. Låt mig dock påpeka att det har hänt en del under det senaste året.

Detta är den på sikt absolut viktigaste punkten.” Dessutom, herr Fagerlund, har det tillkommit ytterligare en sak, och det är regeringens proposition om lokalisering av industriverket. Det är kanske en smula ologiskt att regeringen nu föreslår en lokalisering till Stockholmsregionen, och man gör det också med hänvisning till länsstyrelsens uttalande i frågan. Jag kan förstå boråsborna om de undrar litet över att de kan få statens provningsanstalt och SIFU men inte statens industriverk.
Fru talman! Låt mig först säga att den landshövding som inte slår vakt om sitt eget län skulle vara en dålig landshövding, så det uttalandet tycker jag är fullt naturligt. När det gäller industriverket fanns det redan i den första propositionen en uppräkning av vissa verk som man absolut inte kan flytta ut från Stockholm på grund av deras centrala betydelse. Vi behöver inte diskutera industriverket nu, men själv tycker jag att det är ganska klart att det är omöjligt att flytta ut sådana verk som arbetsmarknadsverket, kommerskollegium, prisoch kartellnämnden m.fl. verk. Det har heller inte varit meningen. Vi skall hålla i minnet att av dem som är sysselsatta i offentlig verksamhet inom Stockholmsområdet är det knappt 20 procent som har berörts av de utflyttningar som är beslutade. När det gäller Stockholms arbetsmarknad sade utskottet år 1973 att man inte kunde utarma den industriella verksamheten i Stockholmsområdet ytterligare. Utskottet sade också att det inte skulle bli några större utflyttningar utan att detta var sista gången. När det gäller Stockholms arbetsmarknad tror jag att det är på industrisektorn man behöver ha de flesta sysselsättningstillfällena. Stockholms arbetsmarknad har en större differentiering av arbetsplatser än man har på de flesta andra orter i Sverige.

Fru talman! Jag vill inledningsvis uttala min stora glädje över det avsnitt i inrikesutskottets betänkande nr 5 som berör frågan om skogshögskolans omlokalisering till Umeå. Utskottet har med sitt ställningstagande stillat den mycket stora oro som utskottets värderade ordförande herr Eriksson i Arvika och ytterligare tre av kammarens ledamöter åstadkom i Umeå med motionen 1141 till årets riksdag. Ingen omlokalisering av de många som riksdagen år 1970 fick förslag om från delegationen för lokalisering av statlig verksamhet har föranlett så många aktiviteter som förslaget om att flytta skogshögskolan till Umeå. Redan 1971 uttalade inrikesutskottet att man fann de regionalpolitiska skälen för en flyttning av skolan till Umeå väga mycket tungt. Man underströk den betydelse som skolans placering i Umeå skulle få för det unga norrländska universitetet. En kraftig utskottsmajoritet ställde sig bakom regeringens förslag. Utskottets folkpartister och moderater reserverade sig den gången. Det var år 1971. Riksdagen följde med stor majoritet utskottets förslag. andra centerpartister, där man krävde att förläggningen av skogshögskolan till Umeå skulle omprövas. Riksdagen avslog också den motionen. Den 2 juni 1972 fick så skolans styrelse i uppdrag av Kungl. Maj:t att förbereda en omlokalisering av skolan till Umeå. Drygt tio månader senare fastställde Kungl. Maj:t en lokalplanering som innebar en personal för skolans Umeåenhet på 235 personer. Därmed trodde såväl kommunalnämnden som universitetsfolk och övriga berörda i Umeå att saken var klar. Man började planeringen för ett så gott mottagande av skolan som möjligt. Det var mitt uppe i det planeringsarbetet som motionen 1141 kom i slutet på januari månad i år som en ny påminnelse om att motståndarna mot Umeå som lokaliseringsort inte hade givit upp. Att det bakom motionen stod starka krafter fick många av riksdagens ledamöter erfara genom uppvaktningar och otaliga skrivelser. Alla hade ett gemensamt: man staplade argument på argument mot riksdagens och regeringens beslut att förlägga skolan till Umeå. Avståndsargumentet var ett av de mest använda. Att Umeå flygledes ligger på 50 minuters avstånd från Stockholm borde man kanske haft med i bilden. Få utlokaliseringsorter har så många och så snabba förbindelser till och från huvudstaden som Umeå. Träforskningsinstitutets verkställande direktör oroades för följderna av en splittrad skogshögskola. Men han kom aldrig på att en lösning på det problemet vore att flytta hela skolans verksamhet till Umeå. Det beslut som riksdagen nu om en stund — som jag hoppas med mycket stor majoritet — skall fatta med anledning av inrikesutskottets betänkande nr 5 innebär att riksdagens beslut åren 1971 och 1972 om att skolans förläggningsort skall vara Umeå nu befästes med ett tredje riksdagsbeslut. Få avgöranden torde vara så grundligt klubbade i kammaren. Därmed hoppas jag att attackerna mot lokaliseringen till Umeå skall upphöra. Vad Umeå kommun och ledningen för Umeå universitet nu behöver är planeringsro för en mycket välkommen omlokalisering. Jag hoppas att om några år merparten av skogshögskolans utbildning — tre av fyra utbildningsår — skall ske i Umeå. Dit skall då också enligt Kungl. Maj:ts beslut i juni 1972 flyttas avdelningarna för skogstaxering, skogsindelning, skogsekonomi, skogsskötsel, skogsproduktion, skogsföryngring samt delar av avdelningarna för skogsbotanik och skogsgenetik. Fru talman! Jag är övertygad om att den verksamheten skall kunna drivas med framgång i Umeå. För det norrländska universitetets del innebär det en mycket välkommen injektion. För Norrland i stort är det en mycket viktig regionalpolitisk satsning. Jag ber, fru talman, att få instämma i yrkandet om bifall till inrikesutskottets hemställan.

Fru talman! När riksdagen år 1973 biföll regeringens förslag om en andra utflyttningsetapp av statliga institutioner och myndigheter från Stockholmsområdet var jag en av de tre socialdemokrater i kammaren som röstade mot förslaget. Vid tidpunkten för beslutet om en andra utflyttningsetapp stod det helt klart att riksdagens beslut tillkom i en tidsperiod då Stockholmsområdet kännetecknades av en avflyttningstrend, omfattande både företag och invånare. De förutsättningar som år 1971 låg till grund för beslutet om utlokalisering av statlig verksamhet från Stockholmsområdet hade på kort tid kraftigt förändrats. De skäl som år 1973 anfördes emot en andra utflyttningsetapp har i dag förstärkas. Den uppkomna snedbalansen i fråga om en differentierad sysselsättning i Stockholmsregionen med en fortsatt avtagande verksamhet inom tillverkningsindustrin bedöms som alltmer besvärande. Inrikesutskottet är visserligen så vänligt att man i betänkandet uttalar, att det inte är önskvärt att industrisysselsättningen fortsätter att minska i Stockholm. Det är en vänlig klapp på kinden, men den ger inga nya jobb inom tillverkningsindustrin i Stockholmsområdet. Vi som bor och arbetar i Stockholmsområdet får vara nöjda med att statsmakterna inte anser att en tredje utflyttningsetapp är nödvändig. I och med att den andra utflyttningsetappen verkställs vågar vi hoppas att huggsexan på utflyttningsbara statliga verksamheter i Storstockholmsområdet är avslutad. När det gäller sådana här ting får man emellertid vara försiktig i sina förhoppningar. Vi Stockholmsriksdagsmän träffar alltjämt på både decentraliseringsentusiaster och ledamöter av riksdagen som inte har kunnat servera sin hembygd ett statligt företag, utlokaliserat från Stockholm. Det kan, fru talman, vara lämpligt att uttala sin sympati för de många ledamöter som trots allt bär denna motgång med en viss värdighet. I den kommande voteringen kommer jag att lägga ned min röst. Det beror inte på en ändrad inställning i sakfrågan utan på det förhållandet att det i de kommuner som får överta de statliga verksamheterna pågår en planering och projektering av omfattande ekonomisk karaktär. En röst på reservationen uppfattar jag själv såsom en meningslös demonstration, som inte tjänar något sakligt syfte. I ett något förlängt perspektiv tror jag emellertid att en framtida regering — naturligtvis hoppas jag en socialdemokratisk sådan — ånyo kommer att samordna de statliga verksamheterna till huvudstadsområdet. Jag tror att det av rationella, ekonomiska och samordningsmässiga skäl framöver kommer att bli nödvändigt att ta hem de nu utlokaliserade statliga verksamheterna till Stockholmsområdet. Vad det kommer att kosta får vi se vid det tillfället.

Fru talman! I motionen 1168, som behandlas i civilutskottets betänkande nr 17, har herr Henmark och jag begärt att en biträdande hemkonsulent skall tillsättas i Kristianstads län. Som skäl för vår begäran har vi anfört att vårt län med sina ca 268 000 invånare och 13 kommuner är väl motiverat för att erhålla ytterligare en hemkonsulenttjänst. Län med ungefär lika stor folkmängd har redan nu två hemkonsulenter. Såväl länsstyrelsen som konsumentverket har insett detta behov och har också förordat ytterligare en sådan tjänst i länet. Det förhåller sig ju numera så att hemkonsulenternas arbetsuppgifter 100 har ökat i takt med konsumenternas större behov av objektiv upplysning om de varor som marknaden har att erbjuda. Här har en väsentlig Nr 62 breddning av verksamheten ägt rum, och den omfattar stora och mångskiftande ämnesområden. Konsumentens rätt till information, när nya lagar på konsumentområdet träder i kraft, tar tid och krafter i anspråk i ökad utsträckning. Vidare krävs det en mycket stor arbetsinsats Anslag till länsstyfrån hemkonsulenternas sida i samband med utbyggnaden av den relserna m.m. kommunala konsumentverksamheten, som vi alla hoppas så mycket av. Utskottet understryker starkt vikten av den konsumentpolitiska verksamheten på olika nivåer, och det är bra, men utskottet har ändå inte biträtt det förslag som vi motionärer lagt fram. Det har avvisats under hänvisning till att man inom konsumentverket börjat närmare studera och utvärdera den kommunalt bedrivna konsumentverksamheten. Vid denna utredning kommer enligt utskottets skrivning också inriktningen av de regionalt placerade hemkonsulenternas arbete att ägnas uppmärksamhet och därmed också fördelningen av arbetsuppgifterna mellan den regionala och den lokala konsumentorganisationen. Jag vill gärna tillstyrka att det utredningsarbete som alltså nu äger rum inom konsumentverket på grundval av hittills vunna erfarenheter avvaktas. Det kommer säkert att ge mycket värdefulla upplysningar. Men jag vill också påpeka att detta utredningsarbete måste påskyndas. Det är nämligen mycket svårt för de län, däribland mitt eget, som har endast en hemkonsulent, att tillfredsställande klara av uppgifterna på det allt viktigare konsumentupplysningsområdet. Det är alltså helt nödvändigt att ett utredningsförslag kommer inom en nära framtid. Det krävs i första hand för konsumenternas skull men också för hemkonsulenternas, särskilt i de län där hittills endast en sådan tjänst står till förfogande. Fru talman! Med tillägg av dessa synpunkter yrkar jag bifall till vad civilutskottet hemställt i betänkandet nr 17.

Fru talman!

Jag vill först uttrycka min tillfredsställelse över att utskottet så seriöst har behandlat fru Fredgardhs och min motion nr 577 beträffande vissa problem i samband med oljebekämpning till havs. Samtidigt måste jag med förvåning notera vad utskottet anför på s. 7: ”Högsjölänsor har enligt vad utskottet erfarit först under senaste året blivit tillgängliga på den internationella marknaden. Den första operativa högsjölänsan levererades till Sverige i maj 1973 och ytterligare länsor har anskaffats under vintern.” Jag utgår ifrån att utskottet fått dessa upplysningar från gränschef Roland Engdahl, som är den i Sverige ansvarige för dessa arbetsuppgifter. Jag tycker då att det kan vara anledning att ställa denna uppgift mot en uppgift som han lämnade i en TV-intervju den 29 oktober 1970. Han sade då: ”Nu räknar man med att ha — det har vi redan i dag på den internationella arenan — länsor som har betydande kapacitet.

Vadan denna fantastiskt förändrade målsättning? Det kan möjligen vara sant att det har varit ont om länsor på den internationella marknaden, men mig veterligt fanns redan för cirka två år sedan en svensktillverkad högsjölänsa som tullverket av någon anledning icke intresserade sig för att prova i praktisk drift till sjöss. Jag har inte lyckats få reda på att de utländska länsor, som numera har köpts, har prövats i praktisk drift. Däremot lär en del ha sjunkit vid användning nere i Skåne. Den här svenska länsan, som jag nu visar en bild av på TV-skärmen, har emellertid glädjande nog äntligen prövats. Jag vågar nästan tro att det skett på grund av mina två senaste interpellationer, dels i fjol, dels i januari i år. Den prövades den 25 och 26 mars vid Måseskär väster om Göteborg. Det är en bild från dessa provningar ni ser. Två länsor är hopkopplade, och en liten roddbåt vid ena länsan är sysselsatt med att manövrera länsorna till havs. Nästa bild är tagen från en helikopter. Där gör man ett svepförsök med länsan. Jag beskrev också detta för ett år sedan, men då sades från tullverkets sida att det var omöjligt att svepa med länsor på det sätt som fiskebåtar gör med en trål. Nu, ett år senare, går det tydligen, och det är ju glädjande att man kan lära om. Nästa bild visar mer i detalj hus dessa länsor tar sig ut — det är kanske inte så lätt att se det på långt håll. I princip ligger de ungefär 70 cm under vatten och 40 cm över vatten. Det gör att även vid sjögång klarar man sig ifrån att den inlänsade oljan skvalpar över. Det var ju den kalamiteten man man råkade ut för med de expandilänsor som användes i Vänern i fjol sommar. Efter mycket om och men lyckades man äntligen få upp länsorna till Vänern, men när man lade ut dem skvalpade oljan förargligt nog över, och man lyckades inte inringa den. De här länsorna visade sig däremot vid proven fungera väl, efter vad jag har hört. Man släppte ut olja, och man lyckades ringa in och ta upp ungefär tre fjärdedelar av den. Jag måste också påpeka en annan sak, som jag tycker är förvånande. Den 24 och 25 mars prövades länsorna väst Måseskär utanför Göteborg, men riksdagens upplysningstjänst har till dags dato inte lyckats skaffa mig protokollet från det försöket som gjordes i tullverkets regi. Jag är förvånad över att det nästan en månad efter provningsdatum inte skall gå för en riksdagsman att få tillgång till protokollet. Anledningen är för mig obekant, men det hela synes anmärkningsvärt. Den sista bilden här visar en s.k. oljeupptagare, en roller, med vilken man tog upp oljan ur havet och förde över den till en behållare på båten. Jag vet att denna roller är av tämligen sent datum, den blev inte färdig förrän i höstas i samarbete med STU. Vad jag särskilt kritiserade både under fjolårets interpellationsdebatt och i årets debatt är att tullverket har satsat stora pengar på att köpa s.k. katamaranburna oljeupptagare, som såvitt jag vet till dags dato inte lyckats ta upp någon olja men som kostar 750 000 kronor styck. Man har beställt fyra stycken utan att ens förvissa sig om att den första fungerade. En ligger i Malmö och fanns på ort och ställe i närheten av Trelleborg vid Jawachtaolyckan, men man använde den inte eftersom man visste att den inte skulle fungera. Det är ett beklagligt förhållande. Den här oljeupptagaren kan på det sätt som jag skildrade i fjol hängas upp på vilken fiskebåt som helst. Sådana besättningar har vana att agera till sjöss. Jag vill inte rikta någon kritik mot utskottet, för jag begär inte att utskottet skall kunna hävda något annat än vad man fått veta genom de informationer som lämnats av ansvariga chefer. För egen del betvivlar jag emellertid att utskottet har fått rätt information i dessa frågor.

Denna omfattande fartygsanskaffning har uppenbarligen lett till att man saknar medel för inköp av erforderliga längder lämpliga högsjölänsor. Någon annan förklaring kan jag inte finna till att tullverket i stället för 16 000 m länsor ett år tidigare nu beräknar tillgången till knappt 2 km länsor. Ingen kan övertyga mig om att man kan bedriva oljebekämpning till havs utan tillgång till länsor. Däremot kan man bedriva oljebekämpning till havs utan att ha tillgång till någon större armada av egna fartyg. Man kan använda sig av inhyrda fiskefartyg, marinfartyg och lotsbåtar på sätt som jag hävdat tidigare i mina interpellationer. Jag skulle vilja dra en parallell och säga att i Göteborg finns givetvis en beredskap vid snöfall; det måste man ha. Vissa år har vi inte haft snö en enda dag. Andra år får vi snö gång på gång. Inte gör de ansvariga myndigheterna i Göteborg så att de skaffar 300 traktorer eller lastbilar och har dem stående i ett hörn för att de eventuellt kan behövas en eller annan dag. Nej, man träffar avtal med jordbrukare och åkare som kommer den dag det behövs, och då betalar man dem vad det kostar. På samma sätt borde de statliga myndigheterna träffa avtal med fiskare och andra båtägare i berörda regioner. Nu drar man i stället på sig en stor armada av båtar som kräver underhåll, besättning och kontinuerlig tillsyn under året och som förorsakar stora driftutgifter. Men man har icke tillgång till länsor som är ett oundgängligt medel för att man över huvud taget skall kunna ta upp olja till havs. Avslutningsvis skulle jag vilja säga att jag mot denna bakgrund — jag antar nämligen att civilutskottet åtminstone har fått en redovisning av tillgången på länsor — har litet svårt att förstå att utskottet inte vågat uttrycka någon uppfattning i enlighet med min motion. Jag skulle därför, fru talman, vilja ställa två frågor till utskottets ordförande.

Har utskottet försäkrat sig om att tullverket i fortsättningen inte anskaffar materiel innan den praktiskt prövats ute till havs? Man kan också utnyttja möjligheten att i mindre skala prova materiel vid Göteborgs skeppsprovningsanstalt innan man anskaffar ifrågavarande materiel.

Fru talman! Jag vill först instämma helt med fru Nilsson i Kristianstad när det gäller behovet av större insatser i konsumentpolitiken och därmed också av ett större antal hemkonsulenter. Vi kan väl alla vara överens om att många konsumenter i dag är illa ställda inför det stora utbudet av varor och ständigt nya material. Vi har hitintills satsat ganska litet pengar på konsumentupplysning men betydligt större belopp på reklam. Nu är väl även reklamen i viss mån konsumentupplysande, men denna fördelning framstår ändå för mig personligen som litet sned. I utskottet har vi varit helt eniga om att understryka vikten av att den konsumentpolitiska verksamheten på olika nivåer förstärks. Det är ett berättigat krav från medborgarna att en satsning görs på detta område. Men vi har också erfarit, som fru Nilsson redan sagt, att det inom konsumentverket pågår en utredning i dessa frågor. Utskottet framhåller avslutningsvis att man räknar med att denna utredning skall genomföras snabbt och resultera i förslag som vi senare skall få ta ställning till här i riksdagen. Jag kan också instämma i vad herr Torwald skriver i ingressen till sin motion, nämligen att det är utomordentligt viktigt att ett land som Sverige med sina långa kuster har en väl fungerande organisation och också en bra utrustning för att effektivt kunna bekämpa olja till havs. Vad motionären påpekar i motionen och även har framhållit från talarstolen är främst att vi har ett alltför litet antal högsjölänsor. I motionen sägs också att Jawachtaolyckan utanför Skånes sydkust i vintras inte skulle ha fått så stor omfattning om vi hade haft flera högsjölänsor. Men just i det aktuella fallet tycker jag man kan upprepa vad som sades för några veckor sedan, nämligen att detta kanske inte hade varit till så stor hjälp, eftersom det förflöt fem timmar från grundstötningen fram till dess att det slogs larm om olyckan. Jag skulle vilja hänvisa till det uttalande i civilutskottets betänkande som också herr Torwald återgav, nämligen att det inte särskilt länge har funnits högsjölänsor tillgängliga på den internationella marknaden och att det därför inte heller skett några leveranser till Sverige förrän i maj 1973. Dessutom har det kommit in ytterligare länsor under denna vinter. Jag kan naturligtvis inte svara för vad någon tjänsteman har sagt i något annat sammanhang. Detta är de upplysningar som utskottet har fått, och jag utgår från att de är korrekta. Frågan om lämpligt material för bekämpning av löskommen olja till havs måste enligt utskottets uppfattning bedömas i varje särskilt fall. Vi anser också inom utskottet att tullverket, som fått ansvaret för oljebekämpningen, i fortsättningen liksom hittills i anslagsframställningarna hos Kungl. Maj:t skall ange sina medelsbehov för detta ändamål. Det är verkets skyldighet att göra det.

Detta skulle kunna vara mitt svar på herr Torwalds första fråga. Den andra frågan gällde prövning av materiel. Vi utgår från att den prövningen görs så att man vet vad det är för materiel man köper in; vi har i varje fall inte haft anledning att tro någonting annat. Men det kan hända att vi i utskottet inte besitter den sakkunskap som troligtvis herr Torwald har, utan vi har att förlita oss på de upplysningar vi kan få på vanligt sätt, som utskott brukar när de har att ta ställning till olika frågor. Med dessa ord, fru talman, yrkar jag bifall till civilutskottets hemställan.

Fru talman! I fråga om Jawachtaolyckan gendrev jag omedelbart argumentet att larmet hade dröjt; visserligen fick man inte reda på grundstötningen förrän efter fem timmar, men olja drev i land till långt efter nyår — sista gången den 3 mars, enligt tidningsnotiser — så nog hade länsor varit värdefulla för att skydda stränderna även i det fallet. Då hade man kunnat lägga dem direkt runt fartyget, så att inte oljan kom längre, och sedan ta hand om den ute vid fartyget. Nu har detta inte skett, och det är inte stor idé att spilla tårar på det. Man säger att det inte fanns tillgång till länsor på den internationella marknaden. Det kan jag inte yttra mig om, men det fanns svenska länsor. Sådana har t.o.m. exporterats till Danmark och exporteras nu också till Ryssland. De har även använts i bl.a. Göteborgs hamn. Det är litet förvånande att tullverket inte prövat inhemska länsor förrän den 25—26 mars, när de faktiskt funnits en lång tid. Vad som gör mig bekymrad är detta: Vi vet att ett nytt oljeraffinaderi snart tas i anspråk vid Brofjorden, vi vet att det ökar oljetrafiken, främst på Västkusten, och vi vet att det praktiskt taget inte finns några länsor i dag. Man har skaffat en mängd båtar och man tänker skaffa ytterligare några. Jag har märkt att en del har missförstått vad vi säger i motionen om att det är onödigt att anskaffa ett speciellt fartyg till Vänern och att man i stället borde flytta dit någon av de båtar som finns i Göteborg. Några tror att vi har menat att man skulle föra över utrangerade båtar, men det har inte alls varit meningen. Det skulle vara någon av de nya båtar som är stationerad i Göteborg. Där har ju marinen, lotsverket och andra god tillgång på båtar, medan det är något sämre ställt i Vänern. Jag kan ha viss förståelse för att tullverket vill ha ett speciellt fartyg i Vänern med goda signalmedel osv., och därför har jag sagt att man kan överflytta ett sådant från Göteborg. Gångtiderna är emellertid så långa även i Vänern att det som regel är bättre att utnyttja fartyg på den plats där oljeutsläppet äger rum. Mitt bekymmer är alltså att de 2,9 miljoner som skall användas till både båtar och länsor inte kommer att räcka. Nu fick jag ett litet lugnande besked om att det skulle kunna finnas medel på annat håll, och efter det skall jag avstå från att yrka bifall till motionen. Jag hoppas bara att denna debatt kan leda till en ökad inriktning på att verkligen skaffa de länsor som krävs.
Fru talman! Jag skall bara läsa högt ur en granskningspromemoria från riksdagens revisorer vad gäller praktiska prov med oljebekämpningsmateriel: ”Tullverket företar regelmässigt praktiska prov av oljebekämpningsmateriel som är avsedd att inköpas i större mängder. Provning av länsor äger vanligen rum utanför Göteborg och utförs av tullpersonal som är specialister på oljebekämpning och oljeskyddsfrågor. Vid provningen upprättas protokoll efter bestämt mönster och en sammanfattning av testresultatet med uppgifter om länsans beteende i olika situationer och de anmärkningar som eventuellt ansetts kunna framställas.” Därmed hoppas jag kunna lugna herr Torwald, eftersom provning av materiel ändå förekommer.
Fru talman! Jag är tacksam för den uppgiften, men den gör det ju ännu mera förvånande att man beställde fyra katamaraner innan man hade konstaterat att den första fungerade — för det har man faktiskt gjort.

Fru talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här diskussionen beträffande räddningstjänstens organisation. Vad som föranledde mig att begära ordet var herr Torwalds beskrivning av Jawachtaolyckan. Han resonerar som om länsor var det enda som kunde fungera i sammanhanget. Då tycker jag att vi skall ha i minnet att i det aktuella fallet dröjde det fem timmar innan man fick larm till dem som skulle fara ut och se på det inträffade. Sedan dröjde det två timmar tills de var på plats. Med en mycket måttlig drift i vattnet kan oljan under den tiden spridas långt. Därför menar jag att herr Torwalds resonemang, att länsor är det enda som fungerar i sådana fall, är litet felaktigt. För min del lägger jag större vikt vid det som t.ex. har beskrivits i Ny Teknik nr 14 i år, där man i en rubrik säger att nattseende flyg kan lokalisera oljefläckar i alla väder. Det är fråga om att utrusta flygplan med ett radarsystem, så att man med det mycket snabbt kan konstatera om det är fråga om oljeutsläpp. Dessutom säger herr Torwald att den olja som drev i land så sent som den 3 mars kommer från Jawachta. Det är heller inte klarlagt att det var så. I sitt första anförande visade herr Torwald en bild och beskrev en roller. Han sade att detta är någonting alldeles nytt. Jag skall kanske tala om att en av de katamaranbåtar som sattes in för att bekämpa den olja som kom från Jawachta var utrustad med ett sådant paternosterverk. Men verket fungerade inte av det enkla skälet att oljan hade en sådan viskositet att det närmast var lämpligt att hantera den med vägbyggnadsmaskiner. Så skedde också i detta fall då man fick chans att rycka ut efter de sju timmarna. Då tog man oljan på land — där låg den nämligen, och där fungerar definitivt inte några länsor. Civilutskottets fru ordförande har citerat riksdagens revisorer, och jag får avslutningsvis göra detsamma. Man säger i en skrivelse av den 31 januari i år beträffande tullverket: ”Den nu företagna granskningen har gett ett allmänt intryck av att tullverket lagt ned ett målmedvetet arbete på att snabbt och till rimliga kostnader bygga upp en ändamålsenlig och fungerande beredskapsorganisation. Med hänsyn till den osäkerhet som alltjämt råder beträffande effektiviteten och verkningarna av olika bekämpningsmetoder och bekämpningsmedel torde det vara riktigt att söka olika vägar för att lösa uppgifterna och att pröva olika typer av fabrikat och materiel.” Med detta som bakgrund tycker jag att man lugnt kan biträda civilutskottets inställning i den här frågan.
Fru talman! Det föreligger ju här två problem. Vad herr Håkansson diskuterar är hur man snabbt skall upptäcka ett oljeutsläpp, och det är möjligt att flyget är överlägset i det sammanhanget. Men flyget kan ju inte eliminera verkningarna av oljeutsläppet, utan likafullt krävs det en möjlighet att inringa det. Sedan är det så att i varje fall de västsvenska stränderna inte erbjuder samma goda bekämpningsmöjligheter som de skånska stränderna. Kom upp till Brofjorden och tala om för folket där att de skall ta traktorer till strandlinjerna när man har 40 meter höga klippväggar lodrätt från vattenkanten! Då skrattar de åt oss och säger att man ju i fridens dar måste ta oljan medan den befinner sig i vattnet och helst så långt från kusten som möjligt. Därför hävdar jag fortfarande att länsorna behövs. Men vi skall väl inte tvista mer om detta. Jag hoppas att den här debatten i alla fall för frågan framåt och att vi verkligen, efter vad utskottets ordförande här har talat om, utnyttjar alla möjliga medel för att få fram erforderliga länsor. Vi kommer att behöva kilometervis med länsor under det närmaste året om vi skall kunna säga att vi har en beredskap mot oljeutsläpp till havs.
Fru talman! Herr Torwald drar den slutsatsen av mitt anförande, att jag menar att man skulle fara kring Brofjorden och samla ihop olja med traktorer. Det var väl alltför långsökt. Vad jag försökte tala om var att det tar alltid en viss tid innan man upptäcker oljan, och kan man minimera den tiden har man större chans att få ut effekten av de länsor som finns. I många fall är det tyvärr så att man upptäcker oljan för sent, och då har den kanske hamnat på land, där länsorna inte gör någon nytta. Därför menar jag att man måste koncentrera sig på att upptäcka eventuella oljeutsläpp, och sedan kan man med hänsyn till omständigheterna sätta in de resurser man har.

Fru talman! Den planering som behandlas i civilutskottets betänkande nr 18 har som samordnande myndighet riksnämnden för kommunal beredskap , och den sker med stöd av lagen om kommunal beredskap. Lagen är från 1964 och firar med andra ord tioårsjubileum i år. Men vad man till dags dato har åstadkommit är en planering för 114 av landets 274 kommuner, och av den planeringen berörs ca 5 miljoner av landets invånare. Det dröjde efter lagens tillkomst 1964 ända till 1971 innan man var klar med att sätta i gång arbetet. Det hade nämligen tagit den här tiden att få fram anvisningar för arbetet. Men 1970 lade riksnämnden fram ett förslag i en PM, och det gick ut på att man under fem år skulle klara av arbetet. Det redovisades att detta kunde ske till en kostnad av 2,5 miljoner kronor per år, och arbetet skulle vara klart under budgetåret 1975/76. Riksdagen anvisade emellertid för budgetåret 1971 73, anslog man endast 1 miljon till verksamheten. För att riksnämndens tidsplan skulle kunna hållas äskades för budgetåret 1973/74 3,2 miljoner — man syftade till att hinna med arbetet under de återstående tre åren. Men riksdagen anvisade ånyo endast 1 miljon, och det trots att riksnämnden anförde att om den här anslagsnivån skulle komma att bli normerande riskerar man att planeringen inte kan avslutas ens under innevarande århundrade. Kostnaderna för revision av tidigare uppgjorda planer skulle komma att ta merparten av pengarna, och även om man bortsåg från behovet av revision av de gamla planerna skulle nyplanläggningen med den här takten ta tio år. I det läget reserverade sig centerledamöter och moderata ledamöter för det av riksnämnden äskade beloppet. I år har riksnämnden nödgats anpassa sin målsättning efter riksdagens njugga inställning och framflyttar nu planeringens avslutande två år, till 1977/78. Även länsstyrelsernas arbetsbelastning på försvarsenheterna är en begränsande faktor, så det skulle egentligen inte hjälpa med högre anslag för att uppnå den ursprungliga målsättningen. För att fullfölja den nu betydligt lägre målsättningen äskar man i år 2,1 miljoner kronor, men utskottet har i enlighet med propositionen förordat endast 1 1/2 miljon, detta trots att utskottet i år liksom tidigare har vitsordat det stora behovet av en sådan här planering. En av grundtankarna i 1972 års försvarsbeslut var djupförsvaret, ”seg fördröjning över ytan”, vilket medför flera lokalförsvarsförband spridda över landet. Detta medför otvivelaktigt ett ökat behov av samordning och samverkan på lokal nivå, och frågan om en rationell användning av de kommunala resurserna på detta område intar då en nyckelställning. Men även samordningen av civilförsvarets och kommunernas resurser är en viktig faktor som skall tillgodoses inom ramen för planeringen. Kommunerna förfogar över främst sådan tyngre materiel som civilförsvaret inte disponerar över. Detta har bl.a. kommit till uttryck i civilförsvarsstyrelsens programplan, i vilken man uttalar angelägenheten av att tillräckliga anslag snarast tilldelas den kommunala planeringen. Ett annat motiv för att planeringen snabbt blir genomförd är att planeringsarbetet ger kommunernas tjänstemän och förtroendemän ökad kunskap om totalförsvarsproblematiken, vilket bör leda till att behoven i en beredskapssituation tillgodoses redan inom den fredsmässiga verksamhetsplaneringen. Planeringen är en grundförutsättning för samhällets funktion under beredskap och krig. Med hänsyn till de resurser vi satsar på totalförsvaret i övrigt är det här fråga om försvinnande små belopp, men de är nog så viktiga för att övriga satsningar i ett visst läge skall medföra avsedd effekt. I reservationen 1 yrkar vi från centerns sida ett anslag i enlighet med riksnämndens äskande, 2,1 miljoner kronor, i stället för utskottets 1 1/2 miljon. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till reservationen 1. I reservationen 2 erinrar vi om den ökande betydelsen av teletekniska anordningar inom totalförsvaret. Vi anser att sådana anordningar kan jämställas med dem som nu omfattas av beredskapslagens 6 §. De är oftast ett nödvändigt komplement för att kunna utnyttja de anordningar som omfattas av beredskapslagen. Den lagen bör i detta avseende ändras. Utskottets uttalande att dessa kostnader väl kan bäras av de nya och större kommunerna innebär en övervältring av statliga åligganden till kommunerna som vi inte kan acceptera. Att kommunerna har blivit större ökar i princip inte deras betalningsförmåga. Riksdagen bör ge Kungl. Maj:t till känna vad som anförts i reservationen 2, och jag yrkar, fru talman, bifall även till den.

Fru talman! Försvarsdebatten har under senare tid ändrat karaktär och fått en delvis ny inriktning. Från att tidigare i stor utsträckning ha kretsat kring det militära försvaret har blickarna nu på allvar börjat riktas mot det civila försvarets olika komponenter. Jag har under ett par år försökt fästa statsmakternas uppmärksamhet på nödvändigheten av att få ett balanserat totalförsvar. Så även i år. De enligt min mening svagaste länkarna i vårt totalförsvar är de primärkommunala och landstingskommunala. För mig framstår det som betänkligt att man på ansvarigt håll ännu inte i handling vill inse den kommunala beredskapens stora betydelse för vårt totalförsvar. Med sina omfattande fredsuppgifter — av vilka alla de vitala bör upprätthållas även under beredskap och krig — och sina betydande personella och materiella resurser representerar de båda kommuntyperna en viktig del av landets försvarskraft. På en del håll, bl.a. i USA och Canada, har man också insett detta självklara faktum och förankrat främst befolkningsskyddet i kommunal ledning, fredstida civila kommunikationssystem och fredsräddningstjänster. För vår egen del vill jag erinra om att 1972 års försvarsbeslut medför en ändrad målsättning för civilförsvaret samt sannolikt också nya principer för det militära försvarets förande. Ökade krav synes därigenom också komma att ställas på kommunerna. Inkvartering av utrymmande kan inte genomföras tillfredsställande utan att planläggning härför vidtagits också av kommunerna. Kommunalt bistånd med röjningsresurser vid civilförsvarets undsättningsverksamhet får inte avsedd effekt om inte dessa åtgärder planlagts av kommunerna.

Någon tidsplan för beredskapsplanläggningens genomförande intresserar inte heller utskottsmajoriteten. Det måste därför sägas vara av väsentlig och central betydelse för hela totalförsvaret att den kommunala beredskapen tilldelas erforderliga medel, och det i sådan takt att den snarast kan förverkligas. Med största tillfredsställelse konstaterar jag att motionen 96 angående provplanläggning av den landstingskommunala beredskapen resulterat i ett uppdrag till riksnämnden för kommunal beredskap att låta genomföra en sådan planläggning i en landstingskommun. Beträffande förslaget i motionen 95 angående kostnadsansvaret för kompletterande teleanordningar i beredskapssyfte vill jag bestämt framhålla att dessa anordningar är av försvarsnatur och därför bekostas av staten. Ifrågavarande anordningar är dessutom att betrakta som reservanordningar, och saken bör därför regleras i 6 § tredje stycket lagen om kommunal beredskap. Utskottsmajoritetens uttalande att dessa reservanordningar för gas-, vattenoch elektricitetsförsörjning är en direkt förutsättning för planerad inkvartering är däremot felaktigt. Anordningarna skall anskaffas för att ge den kvarboende befolkningen i vissa tätorter en något så när dräglig tillvaro efter krigsskador. Efter lagens tillkomst 1964 har för övrigt inte en enda krona avsatts för detta ändamål. Nuläget är otillfredsställande. Från kommunalt håll framhåller man att staten bör stå för dessa kostnader. Här står ståndpunkt mot ståndpunkt, och om det skulle bli ofred och nödiga telekommunikationer ej utbyggts i fred, blir den kommunala beredskapen i vissa fall verkningslös. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i civilutskottets betänkande nr 18.

Fru talman! I cilvilutskottets betänkande nr 18 behandlas anslaget till Bidrag till kostnader för kommunal beredskap. I anslutning till detta betänkande har det avgivits tre motioner, nr 94, 95 och 96 år 1974, alla med herr Eriksson i Ulfsbyn som första namn. I motionen 94 yrkas att riksdagen till Bidrag till kostnader för kommunal beredskap skall anslå 2,1 miljoner kronor. Detta yrkande sammanfaller som tidigare nämnts med vad riksnämnden för kommunal beredskap begärt i sina petita. Kungl. Maj:t har föreslagit ett anslag på 1,5 miljoner för nästa budgetår, och det innebär, som utskottsmajoriteten har noterat, en ökning av anslaget med 500 000 kronor i förhållande till innevarande budgetår. Utskottsmajoriteten har understrukit vikten av den kommunala beredskapsplanläggningen men anser sig inte kunna tillmötesgå kraven i motionen 94 om en höjning utöver Kungl. Maj:ts förslag. Centerns ledamöter i utskottet har reserverat sig på denna punkt. Majoriteten och reservanterna är alltså helt ense om vikten av en kommunal beredskapsplanläggning. Det som skiljer oss åt är endast åsikterna om takten i planeringen. Skillnaden mellan de belopp som majoriteten och reservanterna föreslår är 600 000 kronor, och olikheterna i våra bedömningar skall alltså ses mot bakgrund av det beloppet. I reservationen 2 yrkas bifall till motionen 95, och reservanterna anser att de teleanordningar som kommunerna måste skaffa i beredskapssyfte, dvs. telefoner, växlar, jackar o. d. för den kommunala förvaltningen, skall vara statsbidragsberättigade enligt lagen om kommunal beredskap. Reservanterna anser att dessa anordningar är av försvarsnatur och att de därför kan jämföras med de försvarsanordningar för gas-, vattenoch elförsörjning som regleras i den lagen. Utskottets majoritet, som inte delar reservanternas uppfattning, menar att vissa av de upptagna reservanordningarna är en direkt förutsättning för en planerad inkvartering och att de således är av en annan art än de teleanordningar som nämns i reservationen. De kostnader som är förenade med anskaffande och bibehållande av dessa teleanordningar — sammanlagt ca 4 miljoner kronor enligt uppgift i motionen — anser vi också vara förhållandevis låga. Man får i bedömningen av den här frågan betänka att den summan skall fördelas på de kommuner som är berörda. Det är mot den bakgrunden som utskottets majoritet avstyrker motionsyrkandet att dessa telefonanläggningar skall ingå i de i övrigt enligt lagen om kommunal beredskap statsbidragsberättigade beredskapsåtgärderna. Genom kommunreformen har större och bärkraftigare kommuner bildats. Detta i kombination med de statliga skatteutjämningsbidrag som utgår gör att utskottsmajoriteten inte finner skäl att bifalla motionen 95. Till sist, fru talman, några ord om motionen 96, där motionärerna yrkar att den landstingskommunala beredskapsplanläggningen snarast möjligt skall påbörjas. Sedan denna motion väcktes har Kungl. Maj:t uppdragit åt riksnämnden för kommunal beredskap att i samarbete med centrala myndigheter och Landstingsförbundet företa en provplanläggning i ett landsting. I detta läge anser alltså ett enhälligt utskott att det i avvaktan på detta prov inte är lämpligt med något riksdagens uttalande i enlighet med förslaget i motionen 96, varför vi avstyrker den motionen. Fru talman!

Fru talman! Herr Häll anför att det i stort sett bara är uppfattningen om takten i planeringsverksamheten som skiljer oss åt och att vi är eniga om behovet. Det är riktigt, men vi reservanter anser att det, när merkostnaden nu inte är större, borde vara rimligt att tillmötesgå nämndens äskanden för att den ursprungliga tidsplanen skall kunna hållas. Det är helt klart att det är viktigt att en sådan här åtgärd verkställs i god tid. Beträffande kostnaderna för den teletekniska materielen vidhåller herr Häll i enlighet med utskottsmajoriteten att det är en liten kostnad, som när den fördelas på kommunerna inte blir så betydande. Dessutom utgår statliga skatteutjämningsbidrag. Den argumenteringen skulle man kunna föra i varje sådan här fråga som kommer upp, vilket så småningom skulle leda till oanade konsekvenser. Det är nog bäst om vi håller en strikt linje, som innebär att kostnader av den här totalförsvarsnaturen kommer att belasta statsverket och inte kommunerna.
Fru talman! Det oroande med en alltför knapp medelstilldelning per år är att vi får en utdragning i tiden som inte är försvarbar. Dessutom kommer under de närmaste åren revisionerna av förstagångsplanläggningarna att årligen dra med sig kostnader på drygt en halv miljon kronor. Herr Häll sade att den kostnadsökning som ett bifall till motionen i år skulle dra med sig är 600 000 kronor. Det är egentligen en mycket liten summa om vi sätter in den i hela totalförsvarsramen. Vi anslår nu 8 091 miljoner kronor till försvaret, och av dessa utgör civilförsvarsdelen 127 miljoner kronor. Då är 1,5 miljoner kronor plus ökningen på 0,6 miljoner kronor enligt reservationen 1 en mycket liten bit av den stora kakan. Fru talman! Med tanke på att de civila komponenterna har fått allt större betydelse i ett balanserat totalförsvar är det min förhoppning att riksnämnden för kommunal beredskap framöver skall få de medel och anslag som är erforderliga för att inom rimlig tid kunna genomföra den kommunala beredskapsplanläggningen i syfte att ernå ett väl fungerande totalförsvar.
Fru talman! Till att börja med angav jag skillnaden till 600 000 kronor, och det är helt korrekt. Det är den summa som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt. Att det i förhållande till de totala försvarskostnaderna är en försvinnande liten summa kan jag hålla med om. Jag vill emellertid närmast vända mig till herr Åkerfeldt beträffande vårt påstående att 4 miljoner kronor är förhållandevis små pengar. Jag är inte särskilt duktig i matematik men jag tror att jag hamnar ganska rätt när jag säger att det faktiskt, om man slår ut det på det antal kommuner det gäller, rör sig om någonting mellan 12 000 och 15 000 kronor per kommun. Jag menar nog att den dag vi får dra försorg om sådana utgifter för kommunerna och talar om att detta är att övervältra kostnader på kommunerna, då får vi inte göra mycket annat i den här kammaren än att försöka finna vägar att täcka kommunala kostnader av den storleksordningen.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
Fru talman! Summan 4 miljoner kronor är i varje fall betydligt större än vad man årligen satsar på hela den kommunala planeringsverksamheten. Jag kan hålla med om att det här inte är några stora belopp att diskutera, men vad jag har försökt påvisa är att man bör hålla fast vid principen för fördelning mellan stat och kommun av kostnader av den här typen.